Herr talman! Birgit Friggebo säger nu att det inte är fråga om att halvera stödet till kommunerna utan att det är fråga om att halvera den ökning av stödet till kommunerna som var planerad. Jag vill bara skicka med den hälsningen att det är fråga om att regeringen frångår ett principbeslut i Sveriges riksdag om utformningen av stödet till kommunerna. Om Birgit Friggebo vill ha ett tips om en kommun som kan vara intresserad av hyresförlustlån, meddelade min gode partivän Hugo Bengtsson i Landskrona just nu att det kommunala bostadsföretaget i Landskrona i dag har 475 tomma lägenheter. Jag har inte kunnat märka att det i regeringens politik finns någonting som kommer att tillföra Landskrona kommun några nya arbetsplatser. Vidare frågar Birgit Friggebo på vilken prognos vi grundar antalet 70 000 lägenheter. Det vilar dels på de statliga utredningarna, dels på byggnadssty relsens tidigare prognos som visade ett behov av just 70 000 lägenheter. Denna prognos har nu reviderats till 60 000 plus 5 000 lägenheter. Vi har ju på senare tid haft en reserv i bostadsbyggandet. Om jag minns rätt tillkom den efter ständiga förslag från folkpartiet under 1960-talet och början av 1970-talet. Vi anser dessutom att man varit för optimistisk när det gäller lägenheter som skall saneras och byggas om. Vi tror att det finns ett sakunderlag för det angivna behovet på 70 000 lägenheter 1982. Sedan säger Birgit Friggebo att den socialdemokratiska regeringen och det socialdemokratiska partiet skött bostadspolitiken bra men inte perfekt. Det var ju ett utmärkt betyg. Jag ville just framhålla att socialdemokratin i Sverige är grundare av den moderna bostadspolitiken och har ställt upp det bostadssociala målet, som den nuvarande regeringen är på väg att ge sig ifrån. Det tycker jag är väldigt beklagligt. Birgit Friggebo känner inte igen debattmetoden i mitt framträdande i dag, och hon säger att det kan bero på tomheten i de konkreta förslagen. Ja, låt mig hålla med om det — det beror på tomheten i regeringens proposition. Vi kan alltså vara överens om den slutsatsen. Allra sist vill jag säga att jag är mycket intresserad av de utlovade avklädningsscenerna som uppenbarligen skall förekomma i det politiska Sverige. Jag har uppfattningen att från politisk synpunkt har Tore Claeson för tillfället ett övertag gentemot Birgit Friggebo i fråga om avklädning.
Herr talman! Birgit Friggebo återkommer, men jag får det inte riktigt att gå ihop när hon säger att hon inte har så mycket att tala med vpk om. Om Birgit Friggebo och folkpartiet inte har så mycket att tala med vpk om måste jag fråga mig varför man aviserar dessa avklädningsdebatter, eller vad man skall kalla det. Det är naturligtvis i själva verket så att man i folkpartiet är orolig — med all rätt — och att man för att stärka sin ställning finner det lämpligt och opportunt att agera på detta sätt och försöka gå ut så som har aviserats. Vi oroar oss inte för det, som jag har sagt, utan vi accepterar med glädje sådana debatter i den svenska politiken, inte minst i bostadspolitiken. Vi känner ansvar, Birgit Friggebo, inte för den borgerliga bostadspolitiken men för landets hyresgäster. Våra framtidsförslag liksom våra omedelbara, kortsiktiga förslag skulle om de fick gehör innebära en förstärkning av den offentliga sektorn, och det skulle i sin tur innebära betydande ingrepp i privatkapitalets makt. Det gäller såväl bostadssektorn som andra sektorer i samhällslivet. Det kommer att kosta mycket pengar — det har vi inte stuckit under stol med, och det försöker vi inte dölja. Men vi vill att ni och andra som angriper oss på den punkten skall vara så ärliga att ni åtminstone refererar innehållet i de olika motionerna och i våra förslag. där vi tydligt klargör att detta ingår som en del i vårt program för 1980-talet. De förslag inom olika delar av samhället som vi har framställt för riksdagen handlar alltså om olika åtgärder som vi avser skall kunna genomföras inom detta decennium. För att tillgodose de kortsiktiga, akuta behoven för hyresgästernas del — att få stopp på hyreshöjningarna, pressa ned boendekostnaderna osv. — måste man skaka fram pengar. Men det kan inte innebära någon katastrof. i ett läge när den borgerliga regeringen ändå underbalanserar budgeten med 60 miljarder kronor, om ytterligare någon miljard kortsiktigt satsas på hyresgästerna — pengar som, om andra åtgärder följs upp, kommer att komma tillbaka till statskassan.
Herr talman! Det finns inte anledning att ha några avklädningsscener här i kammaren, eftersom alla redan är medvetna om vad som döljer sig under kläderna. Det är därför jag tycker det är ointressant att debattera med vpk här. Men det är bra om vi får en mer offentlig debatt. Och då tycker jag ni skall förbereda er för att ta fram debetoch kreditsidan och plocka in hur utfallet blir 1980, 1981, 1982, 1983 och 1984. så vi får se hur det stämmer. Det är klart att det rent allmänt går att säga: Vi står på hyresgästernas sida. För min del står jag på de boendes sida. Det finns inte två grupper. så att man kan ställa sig på den ena eller den andra sidan. Man skall tillvarata hela folkets intressen. I vissa avseenden behöver hyresgästernas intressen tillvaratas bättre. Här har vi också aktivt deltagit och lagt fram konkreta förslag. Vi har också redovisat hur det hela skall betalas: produktionskostnadsbelåningen och underhållslånen, som hade en mycket påtaglig effekt. sänkningen av de garanterade räntorna, hyresförhandlingslagen. bostadsanvisningslagen, förslagen beträffande de strimlade lånen osv. Till Oskar Lindkvist vill jag säga att det självfallet alltid finns enstaka kommuner som har åsikter om hur statsmakterna bör föra sin politik. Men regering och riksdag har ju vid sin bedömning att se på kommunerna som ett kollektiv, och då kan man konstatera att kommunernas inställning har varit denna: Låt oss slippa de målinriktade bidragen, subventionerna och stöden — gör systemet mer generellt! Här har det skett en påtaglig ökning under de senaste åren, vilket också gjort att kommunerna under senare år har kunnat upprätthålla en ganska kraftig expansionstakt.

Herr talman! Om nu bostadsministern och Tore Claeson är klara med sina avklädningsscener, kan vi kanske återgå till att diskutera bostadsfrågan litet mer. Som med all önskvärd tydlighet framgår av civilutskottets betänkande är bostadsproblemen närmast kaotiska. Inga dimridåer kan dölja detta tråkiga faktum. Kostnadsutvecklingen exempelvis förefaller numera stå helt utom regeringens kontroll. Byggnadspriserna har under de senaste åren stigit snabbare än under t.o.m. den s.k. Koreakrisen, som ju några av oss har personlig erfarenhet av. Bostadsbyggandets omfattning har stadigt gått ned och ligger nu på en bottennivå. Jag är medveten om att vi nu bygger större lägenheter än tidigare, men eftersom varje lägenhet skall disponeras av ett begränsat antal personer har även antalet lägenheter betydelse. Resultatet har blivit att vi numera i många kommuner har en betydande och i flera fall mycket stor bostadsbrist. Det är svårt att få någon klarhet i vart regeringen och dess bostadsminister vill komma och på vilket sätt man ämnar klara upp den iråkade situationen. Flera av regeringens förslag kommer att ytterligare förvärra läget på bostadsmarknaden. Att exempelvis slopa hyresförlustlånen kommer att hämma produktionsinitiativen förutom att åtgärden kommer att försätta både bostadsföretag och kommuner i ytterligare ekonomiska svårigheter. Oklarheten när det gäller eventuell avlösning av underhållslånen är av samma karaktär. Resultatet kan förväntas bli betydande ytterligare hyreshöjningar. Min slutsats måste bli att regeringen och bostadsministern har släppt ambitionen att upprätthålla en socialt inriktad bostadspolitik. Att denna nya inriktning av bostadspolitiken drabbar de svaga grupperna är närmast en självklarhet. Från socialdemokratisk sida kan vi inte acceptera en sådan utveckling. Herr talman! Den fråga jag ämnar behandla något utförligare har tagits upp i reservation 1 från oss socialdemokrater och rör bostadsinstitutens utlåningsvillkor. Frågan har fått särskild aktualitet genom det beslut riksbanksfullmäktige fattade den 6 mars i år och som innebär viktiga förändringar i fråga om lånevillkoren i vad gäller bottenlån för bostäder. Beslutet har delvis sin grund i finansutskottets betänkande 1979/80:8, som bl.a. behandlade bostadsbyggandets finansiering. Den konkreta fråga som då var av särskilt intresse handlade om en förkortning av amorteringstidernas längd. Kapitalmarknadsutredningen hade föreslagit en förkortning av amorteringstiderna för lån till flerfamiljshus från 60 till 50 år, för lån till småhus från 50 till 40 år samt för lån avseende ombyggnad eller reparation från 30-40 år till vad som kan anses rimligt med hänsyn till åtgärdens varaktighet. Detta förslag fördes vidare i regeringens proposition 1978/79:165, som låg till grund för finansutskottets betänkande. Finansutskottets förslag bifölls av riksdagen. Jag vill påpeka att civilutskottet hade yttrat sig till finansutskottet i bl.a. denna fråga och därvid tillstyrkt förändringen. Så till riksbankens beslut. Först vill jag göra klart att jag inte avser att diskutera riksbankens behörighet att fatta beslut av aktuellt slag. Inte desto mindre finns anledning slå fast att bakomliggande riksdagsbeslut över huvud taget inte behandlar ett slopande av annuitetslån och en övergång till s.k. serielån. Jag vågar påstå att om ett sådant förslag varit aktuellt vid utskottsbehandlingen hade vi socialdemokrater i utskottet verkat för att innehållet i det nämnda utskottsbetänkandet sett annorlunda ut.

Beslutet innebär introduktionen av ett helt nytt lånesystem kallat serielån. Det riksdagsbeslut som åberopas som stöd för omläggningen inskränker sig endast till en reduktion av amorteringstiden med 10 år utan någon anvisning eller godkännande av ändringar i gällande system. Vi reserverar oss mot riksbanksfullmäktiges beslut och anser att förändringen bör inskränka sig till en reduktion av amorteringstiden med 10 år och att annuitetslånen anpassas därefter.” Den borgerliga utskottsmajoriteten nöjer sig med att i stort sett notera det inträffade. Lakoniskt har man enat sig om ”att det inte finns anledning för riksdagen att nu göra några bedömningar i dessa frågor från bostadspolitiska utgångspunkter”. Hoppsan, skulle man kunna säga! Tydligen anser utskottsmajoriteten att man gott kan lägga några ytterligare kronor på de redan mycket stora hyreshöjningar som är ett faktum. Eftersom utskottsmajoriteten tyr sig till ett frågesvar av bostadsminister Friggebo, där hon lämnat vissa utfästelser om att beakta de nya villkoren för bottenlån i sina fortsatta överväganden i hithörande frågor, vore det av intresse att få höra vad utskottsmajoriteten själv egentligen tycker. Fru talman! Bostadsministern förtjänar f. ö. sitt alldeles egna kapitel. Hon har när det gäller den fråga jag diskuterar låtit undslippa sig att hon egentligen helst skulle ha sett ett uppskov med beslutet. Mina frågor måste därför bli: Är det regeringen och dess bostadsminister som avgör hur bostadspolitiken skall skötas? Eller är det riksbanken och riksbankschefen som numera har dessa frågor om hand? Jag anser att de här frågorna är helt motiverade. De små piruetter som bostadsministern förevisat i sammanhanget, nu och tidigare, imponerar sannerligen inte. Jag har vid flera tillfällen haft möjlighet att lyssna till bostadsministerns deklarationer i fråga om bostadspolitiken och dess sociala innehåll, och jag skall gärna medge att jag kunnat instämma i åtskilliga av hennes synpunkter. Jag nödgas nu tyvärr konstatera att folkpartiets allmänna kluvenhet i alltför hög grad manifesteras i bostadsministerns sätt att sköta den aktuella frågan. Eftersom samråd ägde rum mellan riksbanken och berörda departement — och till dessa hör väl bostadsdepartementet — vid utarbetandet av förslaget att slopa annuitetslån och ersätta dem med serielån, utgår jag ifrån att bostadsministern lämnat sin accept. Skulle något vara oklart har statsrådet nu ett bra tillfälle att skapa nödig klarhet. Ansvaret för beslutet vilar under alla förhållanden på regeringen. Fru talman! Jag har uppehållit mig ganska utförligt vid frågan om bostadsinstitutens utlåningsvillkor eftersom jag anser att den är av mycket stor betydelse för den bostadspolitik vi vill föra från socialdemokraternas sida. Riksbanksfullmäktiges beslut kommer att få betydande konsekvenser för kapitalkostnaderna för bostäder och ytterst för boendekostnaderna. Dessa kostnadsökningar kommer i en situation då även andra ökningar kan förväntas. Nivån på bostadskostnaderna är redan nu så hög att de bostadssökandes ekonomi hindrar genomslaget av en bostadssocialt sett motiverad efterfrågan. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till reservation nr 1 liksom till övriga socialdemokratiska reservationer. Jag kan sedan, fru talman, inte underlåta att något kommentera den debatt som förts här och några av de synpunkter som framförts från bostadsministerns sida. Hon har numera ansett sig böra lämna kammaren, kanske för att söka upp den grönska som väl börjar spira utanför detta hus och på annat håll och som hon nyss sade sig längta till. Jag måste säga att jag är litet besvärad av den von-oben-attityd som bostadsministern håller sig med och som yttrar sig i hennes sätt att recensera socialdemokratiska förslag och ifrågasätta huruvida de är allvarligt menade eller inte. Det gamla talesättet att man får höja rösten när argumenten är svaga, som Fabian Månsson lär ha myntat, åberopades av bostadsministern. Jag skulle till det vilja säga att jag inte tror att vare sig höga röster eller andra attityder förmår att dölja det tråkiga faktum att den borgerliga regeringen missköter bostadsfrågan. Det är en allvarlig fråga vi diskuterar, och vi har aldrig från socialdemokratisk sida ägnat oss åt dessa frågor bara för diskuterandets skull och för att ha någonting att skriva ner i utskottsbetänkanden. Talesättet att det är så tröttsamt och rent av litet fånigt att diskutera de här frågorna tillhör också de tråkiga inslagen i det vi hör från bostadsministerns sida. Jag säger igen: Birgit Friggebo! Det är en allvarlig fråga vi diskuterar. På goda grunder tror jag att statsrådet är ganska klar över det för egen del. Men då borde det vara rimligt att man från regeringens sida i den här frågan, där det är uppenbart att man inte lyckats klara de uppgifter man är satt att sköta, avhåller sig från recensioner av den här typen. Birgit Friggebo menade att vi inte har lagt fram några konkreta förslag. Men nu är det ju så att riksdagsledamöternas roll i de flesta frågor är sådan att vi sällan lägger fram förslag till beslut som innebär omedelbart verkande åtgärder. Vi för motionsvägen fram förslag till riksdagen, och utskotten behandlar dessa frågor. Men i den mån vi vinner framgång utmynnar förslagen oftast i ett uppdrag till regeringen att komma med förslag till riksdagen som riksdagen sedermera har att ta ställning till. Jag trodde att också bostadsministern var tilltalad av en sådan ordning. Men alldeles oavsett hur det förhåller sig med den saken, är det ändå den ordning som i regel tillämpas. Från socialdemokratisk sida menar vi att denna ordning också bör gälla i det här sammanhanget. Här har talats om att man ibland förstärker argumenten genom att höja rösten. Jag vill säga att det i det här fallet inte behövs. Att bara ta del av utskottsbetänkandet och då framför allt dess recitdel borde i stället enligt min mening få bostadsministern att något dämpa rösten. Exempelvis kostnadsutvecklingen och nedgången i antalet byggda lägenheter borde räcka för att bostadsministern skulle inse att också de socialdemokratiska förslagen har ett reellt innehåll. Jag vill slutligen bara säga att jag hade tillfälle att höra Birgit Friggebo i ett radioprogram häromsistens, närmare bestämt den 10 april. I det programmet fick vi av den främsta företrädaren på det här området reda på att vi i stort sett inte har någon bostadsbrist i landet — nu tillstod Birgit Friggebo dock i dagens debatt att det på vissa håll i landet rådde en annan situation. Men vi har en betydande bostadsbrist i landet, Birgit Friggebo, och den skall vi gemensamt försöka att råda bot på. I det radioprogram jag talade om sade statsrådet också att vi måste skapa ett ökat tryck på kommunalpolitikerna. Jag är tillräckligt bevandrad i kommunalpolitiken för att kunna säga att några sådana påtryckningar inte behövs. Kommunalpolitikerna är säkert mer medvetna än vad som tycks vara fallet på vissa andra håll om att vi har en bostadsbrist som vi måste försöka att avhjälpa. Därför menar jag att debatten skulle tjäna på att vi avhöll oss från att misstänkliggöra varandra när det gäller allvaret bakom de förslag som avgivits, och jag tänker då närmare bestämt på de krav som reses från socialdemokratiskt håll.

Fru talman! Jag tillhör, liksom bostadsministern, den generation som fick uppleva de svåra åren av bostadsbrist i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet. Men vi fick så småningom, tack vare den socialdemokratiska bostadspolitiken, bra bostäder. Och vi kände en sorts trygghet — och våra föräldrar en väldig stolthet — över att, som vi trodde, det gamla samhällets bostadsnöd aldrig mer skulle återvända. Då tog vi på 1960-talet itu med arbetet att förverkliga det som vi ansåg vara nästa steg i vår vision om det goda boendet. Det handlade om den sociala miljön, om att bekämpa segregationen och de brister i boendet som vi upplevde väldigt starkt. Vi ville åstadkomma ett byggande och en förvaltning för gemenskap och jämställdhet, för bättre uppväxtvillkor för barnen, för en bättre livssituation för de äldre, för de handikappade, för invandrarna, för de ensamma, för dem som kände sig rotlösa efter de stora sociala förändringar och folkomflyttningar som skett och för de socialt utslagna. Till dessa krav som har med den sociala miljön att göra har numera också fogats de krav som hänger samman med energioch resurshushållningen, med införandet av de nya energikällorna och med trafikpolitiken. Under den socialdemokratiska regeringens tid kom också många verksamheter i gång på det här området: forskningsoch utvecklingsarbete, utredningar, praktisk försöksverksamhet ute på fältet, lagstiftning och ekonomiska stödåtgärder. Vi tänkte oss att det skulle vara vår generations uppgift att klara av detta reformarbete, så att åtminstone våra barn skulle få uppleva den goda boendemiljö och det resursoch energihushållande samhälle som vi saknat. Men nu, vid ingången av 1980-talet, måste vi med både besvikelse och bitterhet konstatera att avståndet mellan vision och verklighet sällan har varit större. Det är inte bara så, att vi nu ser insatserna för en god boendemiljö, för en framsynt energipolitik och för resurshushållning slarvas bort eller försvinna i fjärran som ett resultat av mera akuta problem och att segregation, orättvisorna och den hänsynslösa kommersialismen växer på det här området. Våra barn får inte ens bostad! Mina kamrater har utförligt skildrat situationen. Jag tänker inte upprepa vad de har sagt. men jag skulle vilja ge ett exempel på hur oacceptabel verkligheten faktiskt är i dag. Det är nämligen så, herr talman, att inte bara ungdomar som väntar sitt första barn utan också socialt och känslomässigt stabila, men ekonomiskt svaga familjer som väntar sitt tredje eller fjärde barn tvingas till abort mot sin innersta vilja, därför att de inte kan betala för eller inte kan få den bostad som de behöver. Ett samhälle där sådant tillåts hända är sannerligen mycket dåligt. Mot denna bakgrund tycker jag att den sifferexercis som Birgit Friggebo för en stund sedan hängav sig åt för att bevisa att vi i stort sett inte behöver något utökat bostadsbyggande har sällsynt litet med verkligheten att göra. Sanningen är ju den att ungdomskullarna nu är ovanligt stora. Det är ett resultat av den befolkningsökning som Birgit Friggebo beskrev och som skedde på 1950-talet. Det finns inte tillräckligt många platser i skolan för ungdomarna, och de får inte heller bostäder. Birgit Friggebo tog själv upp sambandet mellan det befintliga bostadsbeståndet och nybebyggelsen. Men just ungdomar och familjer med svag ekonomi har inte en chans att få tillgång till de bostäder som blir lediga i det befintliga beståndet och som har rimliga hyror. Det vore lämpligt om Birgit Friggebo vid någon av de många kontakter som hon säger sig ha försökte komma i kontakt med det som är verklighet för de här människorna. Men regeringen och riksdagsmajoriteten har valt att, i stället för att kraftfullt gripa tag i dem, med en blandning av passivitet och medvetna åtgärder låta problemen, avstånden mellan vision och verklighet, mellan behov och behovstillfredsställelse växa. Utvecklingen när det gäller arbetet för en bättre social miljö i vid bemärkelse är ett praktexempel på det. Den allmänna bostadspolitiska situationen i sig är naturligtvis ett hot mot en god boendemiljö. Segregationen, bostadsbristen, kostnadsutvecklingen och de ökande orättvisorna samverkar för att skapa en ond cirkel. vilket medför att det blir svårare att förverkliga de positiva insatserna och att de negativa miljöfaktorerna hela tiden ökar. Därtill kommer att man med olika åtgärder direkt och indirekt stryper det arbete som pågår eller som skulle kunna komma i gång. Av naturliga skäl dröjde det några år innan pionjärarbetet för boendemiljön gav resultat — särskilt i bostadsområden och kommuner med stora problem, där det var svårt att mobilisera människorna och resurserna och där det krävdes mycket arbete för att få fram genomarbetade förslag till de stora insatser som behövdes. Men nu har de äntligen kommit i stor skala och med just den sortens projekt som är viktigast ur rättviseoch social synpunkt. Och vi kan vara förvissade om att vi ännu bara har sett början. toppen på isberget. Vi har framför oss, om vi skall bygga ett bra samhälle för människorna, en väldig ombyggnadsinsats, som skall samspela med annat viktigt reformarbete i samhället t.ex. när det gäller socialpolitiken. skolan och energipolitiken. rande och pådrivande? Ser regeringen till att lagstiftning och normer utvecklas? Ser regeringen till att det finns tillräckliga resurser? Nej, tvärtom! Samhällets resurser rustas ned och våra förslag till förbättringar röstas ned. Det förslag till ny planoch bygglag som f. n. är ute på remiss är långt ifrån ägnat att främja den utveckling som behövs. De anslag som står till förfogande är otillräckliga. Nu föreslår dessutom regeringen och riksdagsmajoriteten att vi skall uttala oss för att bara en mycket begränsad grupp av projekt för boendemiljöförbättringar över huvud taget skall kunna få bidrag för dessa miljöförbättringar och att andra i bästa fall skall hänvisas till lån på sämre villkor än de som gäller för annan ombyggnad. I fortsättningen, säger regeringen och riksdagsmajoriteten, skall bara de projekt där synnerliga skäl enligt bostadsstyrelsen föreligger eller där det finns mer än 4 26 tomma lägenheter kunna få bidrag för miljöförbättringar. De övriga hänvisas till bostadslån utan räntebidrag. Det hör i hög grad till den här bilden att detta skall genomföras samtidigt som underhållslånen och hyresförlustlånen slopas, bostadsbidragen försämras för fjärde året i följd och nya försämringar hotar i form av lägre räntebidrag, höjd fastighetstaxering och höjda oljepriser. Det är samma bostadsområden — med den sämsta miljön och de människor som lever i de mest utsatta livssituationerna — som drabbas värst och koncentrerat av alla de här åtgärderna. Det omdömet gäller naturligtvis också för kommuner och bostadsföretag. Det är de som befinner sig i den sämsta situationen som på detta sätt drabbas koncentrerat av försämringar. Den omedelbara följden blir naturligtvis att de allra flesta bostadsområden både praktiskt och principiellt ställs inför situationen att miljöförbättringar blir omöjliga. Nästa steg — och det kanske är vad regeringen syftar till — är att medelsbehovet fortare än någon anat avskaffar sig självt. I takt med att de tomma lägenheterna fylls — inte på grund av att miljön blir bättre utan på grund av bostadsbristen — och de ekonomiska problemen ökar för de mest utsatta bostadsområdena och företagen, kommer allt färre att kunna utforma miljöförbättringsförslag eller ens vara berättigade att söka bidrag. Bostadsministern har här i dag upprepat en argumentation som finns i propositionen och som är avslöjande. Hon säger att de uteblivna hyresförlustlånen skall täckas av boendemiljöbidrag. Men det är naturligtvis så att boendemiljöbidragen inte samtidigt kan klara två krav — ett plus ett blir två, inte ett, Birgit Friggebo. Det här tolkar jag inte som något annat än att boendemiljöbidraget skall få en annan uppgift och att målsättningen — att skapa en god boendemiljö — ges upp både principiellt och praktiskt från regeringens sida. Vi kan inte acceptera detta. Därför föreslår vi — det är ett av många konkreta förslag från vår sida, Birgit Friggebo — att förslaget om spärregel skall avslås. Vi anser vidare att de boendemiljöförbättringar som är bidragsberättigade, men till vilka anslagen för bidrag f. n. inte räcker, ändå skall ha lån med räntebidrag utom när det gäller fastigheter som bebos av ägaren eller bostadsrätter med mycket höga överlåtelsevärden. Fru talman! Det är mycket viktigt att vi i det svåra läge som i dag råder inom hela bostadssektorn, just därför att det är så allvarligt, inte tillåter att de grundläggande målen för den sociala bostadspolitiken steg för steg ges upp. För detta krävs det en helt annan politik än den som regeringen och riksdagsmajoriteten står bakom. För att vi åter skall få en social bostadspolitik värd namnet måste inriktningen vara den som redovisas i den socialdemokratiska partimotionen och i våra reservationer, som jag därför yrkar bifall till.

Fru talman! Frågan om hur bostadsområdena planeras och frågan om hur boendemiljöerna fungerar för människorna får en allt större social betydelse. Det finns ett mycket klart samband mellan bostäder, hälsa och det som man brukar benämna livskvalitet. Många människor har tvingats flytta från sina hemorter, därför att det saknats arbete där, och bosätta sig i storstädernas förorter. Dessa människor har inte bara tvingats flytta, de har också tvingats bryta vänskapsoch släktband. I de nya förorterna lever de ofta i rotlöshet och isolering. Alltför många människor lever utan gemenskap och kontakter med grannar. De flerbostadsområden som byggdes under 1960 och 1970-talen är ofta fattiga på social och kulturell miljö. Där saknas arbetsplatser, och butikerna har samlats i stora centrumanläggningar. Områdena är också oftast hårt exploaterade. De sämsta boendemiljöerna finns ofta i de fattigaste kommunerna. I dessa bostadsområden kan också segregationen vara stor. Människor med sociala och ekonomiska problem har koncentrerats till vissa gator och vissa hus, vilket ytterligare förstärker och försvårar problemen. Jag kan nämna några siffror från ett bostadsområde i min kommun som just gäller för att ha en mycket dålig boendemiljö. Det är ett segregerat område — Västra Flemingsberg. Där är 40 9e av befolkningen invandrad, och 57 Je av förskolebarnen är invandrarbarn. För något år sedan var 80 90 av lågstadiebarnen invandrarbarn, uppdelade på 20 olika språknationer. Det säger sig självt att det krävs oerhört stora resurser för att åstadkomma en bra boendemiljö när ett bostadsområde ser ut på detta sätt. Sedan skall man lägga till att husen är jättestora — visserligen färggranna, illande gröna och illande röda — med betonggårdar mellan sig. Antalet människor i det här området med alkoholoch narkotikaproblem är stort. Och enligt socialarbetarna i området är det främst invandrarbarnen som far illa och löper stor risk i framtiden. Fru talman! Detta var ett exempel på en dålig boendemiljö. Det finns många exempel att redovisa, om man skulle ha tid till det här. Det har sagts tidigare i debatten att det byggs för litet bostäder i dag. Och av det som byggs, byggs det mesta som småhus. Det är olyckligt ur många synpunkter. Jag tänkte ta upp den fördelningspolitiska synpunkten och göra det just mot bakgrund av det område som jag här berättat om. Klyftorna mellan människorna har förstärkts under senare tid. Segregeringen i boendet har ökat, och den slår igenom på många samhällsområden, inte minst på skolans område. De största bostadssubventionerna går till dem som minst behöver subventioner, och de ”naturliga” segregationstendenser som finns i varje samhälle förstärks av bostadspolitiken, i stället för att det borde vara precis tvärtom — man skulle motverka de här tendenserna. Jag tänker ofta så här: Om varje lägenhet i flerfamiljshusen subventionerades, fick 40000 kr., vilken boendemiljö skulle inte människorna i flerfamiljshusen få då! Riktiga trädgårdar runt husen, bastu, vävstugor, matsalar, hobbylokaler och mycket, mycket mer skulle de få. Man kan låta fantasin få fritt spelrum. Varför just 40 000 kr.? Jo, det är den summa som varje småhus eller radhus subventioneras med i exploateringskostnader. Varje småhus blir ett underskott i den kommunala budgeten, vilket skall finansieras via kommunalskatten. Nettoeffekten blir att låginkomsttagarna, som oftast har de högsta hyrorna och den sämsta boendemiljön, dessutom får betala bidrag till de resursstarka familjerna. Tänk alltså ifall familjerna it.ex. Västra Flemingsberg fick 40 000 kr. per lägenhet — vilken boendemiljö skulle de här människorna då inte kunna få! Och vilken rikedom skulle inte i ett sådant sammanhang och i en sådan bostadsmiljö invandrarna kunna representera, både kulturellt och socialt! Jag har roat mig med att räkna ut hur mycket pengar det skulle bli för mitt eget bostadshus, där det bor 32 familjer. Det skulle bli 1 280 000 kr. för oss, att kunna användas till förbättring av vår boendemiljö. Nu har jag inte tagit med följderna av det orättvisa skattesystem, med bl.a. avdragssystemet, som ytterligare gynnar villaägarna, eller de övervinster som tas ut vid spekulationsförsäljning. Jag kan i detta sammanhang bara nämna att ränteavdragen för småhus i min kommun resulterade i en skatteförlust på 22 milj.kr. för 1979, och det i en redan fattig kommun — en förlust som skall betalas genom en orättvis kommunalskatt. Det är på tiden att de ekonomiska och sociala följderna av den senaste tidens ohämmade prioritering av småhus utreds, såsom vänsterpartiet kommunisterna föreslår i motionen 584. Fru talman! I rapporten Kommunalekonomisk analys av småhusbebyggelse i Stockholms län 1976-1990 belyses de ekonomiska och indirekt också de sociala konsekvenserna av den ökade småhusandelen i bostadsbeståndet. Rapporten visar att kommunernas ökade utgifter — anläggningsoch driftkostnader — och minskade intäkter — genom skattebortfallet — under denna planeringsperiod tillsammans kommer att uppgå till flermiljardbelopp. En fortsatt ökning av andelen småhus kommer att bli dyrbar för kommunerna — någon måste ju till slut faktiskt betala de verkliga kostnaderna. Man måste börja att medvetet prioritera mellan subventioner till småhusen och andra behov som är ytterst angelägna, t.ex. upprustning av flerfamiljshusområdena och utbyggnad av barnomsorgen och äldreomsorgen. Fru talman! Utformningen av bostadsområdena är ett hinder för människors gemenskap. Förutsättningar för gemensamma aktiviteter och gemensamt arbete saknas nästan helt. Men trots dessa dåliga förutsättningar arbetar nu allt fler hyresgäster för förbättringar av miljön och för mer gemenskap mellan människorna. Ett villkor för en verklig gemenskap är att alla hyresgäster kollektivt medverkar och bestämmer över bostaden och bostadsmiljön. Boendedemokratin måste förstärkas och bli en rättighet för alla. Hur skall då det kunna gå till? I Norge finns det ett experiment, det s.k. Selegrendexperimentet, där man ser de boende som sociala och skapande varelser, som är beredda att lägga ner arbete på sitt bostadsområde. Där har de boende fått vara med och planera från början. Jag tror att en social bostadspolitik måste utgå från behovet av gemensamma aktiviteter i bostadsområdet, av nya och mer kollektiva boendeformer och av en vacker och innehållsrik yttre miljö. En social bostadspolitik innebär vidare att alla svåra brister i miljön angrips på ett kraftfullt sätt. För att en sådan politik skall kunna bli möjlig krävs bl.a. ett kommunalt övertagande av privata hyreshus, kommunala insatser i form av planering, samordning och fördelning av alla lediga bostäder och ett ekonomiskt stöd från staten av en helt annan omfattning än det som finns i dag. Sedan 1975 har statliga bidrag utgått för förbättring av boendemiljöerna. Anslagen har hela tiden varit för små. Vpk har åtskilliga gånger krävt förhöjningar av anslagen. Den senaste tidens utveckling har visat på det berättigade i våra krav på detta område. Det förekommer hela tiden en eftersläpning i bidragsgivningen, och bristen på bidragsmedel har medfört att inte ens de mest angelägna boendemiljöprojekten har kunnat genomföras. Anslaget för innevarande budgetår är redan helt förbrukat. Det framgår av budgetpropositionen att prioriteringen vid bidragsfördelningen kommer att bli ännu hårdare. ”Trots ökad anslagstilldelning torde efterfrågan under innevarande budgetår endast medföra att bidrag kan utgå endast till de mest angelägna projekten”, sägs det, bl.a., från regeringen. I budgetpropositionen föreslås 35 milj.kr. att fördelas som bidrag. Men dessa 35 miljoner skall täcka redan beviljade bidrag. och det innebär att anslaget kommer att vara slut den 1 juli 1980. I augusti 1979 fattades det 67 milj.kr. i denna anslagspost. Med föreslagen medelsanvisning kommer samma ekonomiska situation att uppstå redan i augusti 1980. Jag har svårt att förstå utskottets motivering för avslag på vår motion. Utskottet framhåller att det inte läggs fram några förslag om bidragens omfattning och inte heller om deras fördelning. Det är just det som vpk har tagit upp i motionen om boendemiljöbidragen. Vi föreslår ett anslag om 135 milj.kr. och menar att 75 26 av kostnaderna skall kunna bestridas med bidrag samt att i vissa speciella fall bidrag skall kunna utgå med 100 96 av kostnaderna. Fru talman! Under en lång rad av år har privatiseringen av boendet ökat. och det är märkligt eftersom samhällsutvecklingen har gått i en direkt motsatt riktning. — Jag ber att här få avbryta mitt anförande, eftersom jag drabbats av en svår hosta. Jag ber dock först att få yrka bifall till vpk-motionerna på de av mig berörda punkterna.
Fru talman! Det stora bostadspolitiska betänkande som vi årligen har uppe till behandling i kammaren vid den här tiden på året omfattar en mängd frågor, som var och en skulle behöva debatteras och kommenteras. Detta är dock av tidsskäl inte möjligt. Ekonomin i boendet är emellertid ofta en gemensam nämnare i dessa frågor.

Detta visar också hur omfattande de statliga åtagandena och likaså regleringarna blivit på det här området. Hela 1970-talet har när det gäller bostadsfinansieringsfrågorna kännetecknats av ökande statliga subventioner för att kompensera hushållen för räntor, amorteringar och höjda hyror. Bidragande orsak härtill har varit en snabb inflationstakt samtidigt som de reala standardstegringarna har varit ganska små. Trycket på oss politiker har varit stort att gå in med olika typer av kompensation för att hålla boendekostnaden nere. Floran av olika bidrag och lån är i dag så omfattande och författningarna så tillkrånglade att knappast någon egentligen vet vilken den verkliga kostnaden för bostaden är. Den samhällsekonomiska situationen i dag, och förmodligen också under de närmaste åren, medför att det inte är rimligt eller ens möjligt för samhället att öka subventionsnivån. Stödet i form av räntebidrag, bostadsbidrag och skattesubventioner har enbart från 1978 till 1979 ökat med 2 miljarder kronor och uppgick 1979 till mer än 15 miljarder. I en sådan situation är det oansvarigt att, som görs i vissa motioner, kräva ytterligare subventioner genom ökade bidrag eller införande av nya bidrag, om man inte samtidigt kan anvisa besparingar eller omprioriteringar på andra områden. De begränsningar i statens åtaganden som kan bli nödvändiga att göra bör enligt min mening i första hand inriktas på de generella stöden, så att man kan göra rejäla satsningar på individuella åtgärder till dem som har störst behov av stöd. De högt ställda bostadssociala ambitioner som samtliga partier har kan då genomföras även i en samhällsekonomiskt svår tidsperiod. Driftoch underhållskostnaderna har under 1970-talet stigit mycket snabbare än den allmänna prisnivån. Och även om vi räknar bort de mångdubblade bränslekostnaderna, kvarstår oroväckande stora ökningar på detta konto. Orsakerna är många. Fastighetsdriften är personalintensiv, kommunala taxor och avgifter har ökat i snabb takt och vi har ett uppdämt underhållsbehov från ett dåligt byggande under 1960-talet. Omfattande reparationer och utbyte av fönster, golv och sanitetsutrustning liksom dåliga fasader och balkonger drar mycket större kostnader än man tidigare räknade med. Förstörelse, vandalisering och onormalt slitage förekommer också inom många områden. Bostadsföretagen har inte heller under åren som gått lyckats få med det verkliga avskrivningsbehovet vid hyresförhandlingarna. Av detta kommer nu surt efter. När bostadskonsumenten måste betala mera med egna pengar, måste vi politiker se till att det produceras bostäder som bättre överensstämmer med de önskningar som människorna har. Undersökningar visar att många människor, som i dag är hänvisade att bo i flerfamiljshus, önskar flytta till någon form av småhus. En fortsatt stor satsning på småhus är därför nödvändig. När det gäller upplåtelseformerna måste vi också ta hänsyn till de boendes önskemål och erbjuda valfrihet. Hyresformen är för många attraktiv med den mycket höga, men även dyra, servicenivå som detta boende medför. För andra är bostadsrätten mera lockande. Ansvaret för och inflytandet över boendet är här avgjort större än i hyresrätten, och man har själv till inte ringa del möjlighet att påverka driftoch underhållskostnaderna genom eget arbete samt bättre tillsyn och omvårdnad av bostaden. En omvandling av hyresrätter till bostadsrätter i framför allt förortsområden är därför angelägen. Bostadsrättsutredningen arbetar med dessa och därmed sammanhängande problem, och det är min förhoppning att vi skall få stor politisk uppslutning kring de lösningar som vi i utredningen kan komma fram till. Den tredje formen, äganderätten, ger utan tvivel det största ansvaret för och inflytandet över boendet. Den begränsning som vi i Sverige har, att bostadsägandet endast kan omfatta småhus, kommer nu att utredas av regeringen. Jag skall inte nu åter dra upp en lång debatt om denna fråga, som tycks kunna få känslorna att svalla, utan bara konstatera att ägarlägenheter bör finnas enligt oss moderater för att ge valfrihet för de människor som vill kombinera boendet i flerbostadshus med ett direkt ägande av bostaden. Detta har dock ingenting att göra med den illvilliga skrivning som socialdemokraterna har i sin reservation nr 17.

Jag är också övertygad om att de båda andra regeringspartierna går fria. Därför är dessa meningar ingenting annat än rent nonsens. Längre fram i samma reservation skriver de socialdemokratiska utskottsledamöterna att det icke-spekulativa boendet i t.ex. ägda småhus kan ge fördelar. Det är också vår uppfattning. Men när man har gjort detta konstaterande beträffande småhusen är det för mig obegripligt att man inte kan gå med på att ge de hyresgäster som så önskar dessa fördelar även i lägenheter i flerfamiljshus eller att åtminstone utreda frågan. Den spekulation som på vissa håll förekommer kan vi aldrig komma till rätta med, om vi inte bygger och tillgodoser människornas efterfrågan på olika typer av bostäder. Det är inte så länge sedan som det på många håll i vårt land var svårt att t.ex. få ut hela insatsen för en bostadsrättslägenhet vid försäljning. Man kan nu också konstatera att priserna på småhus stadigt tycks sjunka efter att ha nått en topp vid halvårsskiftet 1979, något som f. ö. är ett problem vid beräkningen av de nya taxeringsvärdena. De onormala priser som tidvis förekommit och förekommer på vissa orter kan snabbt normaliseras när tillgång och efterfrågan bättre balanseras. Fru talman! Jag övergår nu till att kommentera några av de reservationer som inte närmare har berörts av utskottets ordförande. Lars Henrikson kommenterade reservation nr 1 av socialdemokraterna beträffande bostadsinstitutens utlåningsvillkor. Han sade att socialdemokraterna i civilutskottet har följt den reservation som de socialdemokratiska ledamöterna i riksbanksfullmäktige har gjort i ärendet. Då är att märka att vi formellt inte har möjlighet att påverka riksbankens beslut — det är vi väl tämligen överens om. Om vi tittar på skälen till riksbankens beslut finner vi att de var två: 1. Den långa räntan är betydligt högre nu än för ett antal år sedan. Det är alltså stor skillnad mellan räntenivån vid ”äldre” annuitetslån och dagens ränta. 2. Genom förslaget med övergång från annuitetslån till serielån görs ingen direkt koppling mellan amortering och ränta. Genom den höga räntenivå som vi har f. n. blir amorteringarna i ett annuitetslån små och återflödet av kapital till marknaden följaktligen litet. Annuitetslån bygger ju på den principen att när räntan går upp påverkas inte den totala inbetalningen, utan då minskas i stället amorteringarna. Det är inte rimligt att man så att säga praktiskt taget bara betalar räntebiten och inte amorterar av lånet, för det finns ju en viss livslängd på det objekt som man en gång har belånat. Utskottets majoritet har därför inte funnit anledning att i detta sammanhang företa några ändringar med anledning av den socialdemokratiska motionen, som alltså mera är en uppföljning av det beslut som fattades i riksbanken. I betänkande 23 yrkar de socialdemokratiska ledamöterna i civilutskottet att riksdagen skall begära hos regeringen att frågan om en prisprövning av överlåtelsepriserna för bostadsrätter skall genomföras. Det är ett från flera synpunkter märkligt motionsförslag, som sedan följs upp i reservationen. Lagen om kontroll av upplåtelser och överlåtelser av bostadsrätt upphörde på socialdemokraternas initiativ år 1968. Nackdelarna med den hade visat sig så stora och möjligheterna att kringgå den så uppenbara att man då fann för gott att avskaffa den. Därefter har frågan tagits upp vid några skilda tillfällen, men ett enigt civilutskott har avvisat motionsförslagen. Även socialdemokraternas representanter har alltså tidigare hållit med om att ingenting är att vinna på att återinföra denna lag. Majoriteten i civilutskottet står fast vid den uppfattningen och avvisar därför den nya propån i det här ärendet. Vi avstyrker alltså framställningen. Fru talman! Låt mig avsluta anförandet med att knyta an till Oskar Lindkvists avslutning på sitt inledningsanförande. Oskar Lindkvist framförde förhoppningen att väljarna skulle visa kurage att i nästa val fördöma den borgerliga politiken. Det var väl, Oskar Lindkvist, egentligen inget välbetänkt uttalande. Vad är innebörden i det? Jo, att väljarna under de senaste två valen har varit fega och utan kurage. Nu får de veta det av Oskar Lindkvist. Jag tror inte, fru talman, att det är något bra sätt när man vill återvinna väljare, att tala om för dem att de är fega, svaga och inte har kurage. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till civilutskottets hemställan.
Fru talman! Jag sade redan i mitt anförande att jag inte diskuterade formalia kring riksbankens beslut. Jag är helt på det klara med att man har rätt att fatta sådana här beslut, även om jag också förde diskussionen vidare och menade att riksdagen inte hade tagit ställning till frågan om att avskaffa annuitetslånen och införa serielån. Den tog endast ställning till frågan om en förkortning av amorteringstiderna. Vad vi har kritiserat är den tidpunkt vid vilken det här beslutet kommer. Jag har tyckt mig förstå att också bostadsministern har vissa synpunkter på tidpunkten. Hon har nämligen sagt att hon hellre hade sett att det beslutet hade kommit vid en tidpunkt då andra frågor på bostadsområdet — jag tänker exempelvis på det som skall ske i anslutning till taxeringarna — är aktuella, så att man hade kunnat komma fram till en så rimlig avvägning som möjligt i dessa frågor. I den mån bostadsministern har den meningen, delar jag den. Det hade varit riktigare att hantera frågan på det sättet. I övrigt har jag inte stor anledning att kommentera vad herr Dahlberg tagit upp. Jag är på det klara med att Rolf Dahlberg representerar den del av regeringen som numera tycks ha övertaget när det gäller att bestämma vad som skall ske på bostadsområdet, en omständighet som man kan ha många synpunkter på, men jag skall för vinnande av tid inte ge mig in i den diskussionen.
Fru talman! Det är riktigt att vi i civilutskottets betänkande nr 23 har tagit upp frågan om överlåtelsevärdena i bostadsrätten. Vår utgångspunkt har varit den att det på vissa håll har uppstått en sådan efterfrågan på bostadsrätter att enorma pengar har satts i omlopp. Huvudparten av dem som söker bostad har av ekonomiska skäl blivit utestängda från möjligheten att få en sådan. Man kan därför tänka sig en kombination med hembudsskyldighet i samband med upplåtelse av bostadsrätter. På samma sätt som man i vissa kommuner efter den 1 juli 1980 kan besluta om vissa bostadsanvisningsom råden, så skulle kommunerna efter överenskommelse med t.ex. den folkrörelsebetonade bostadskooperationen kunna anvisa vissa områden med återlämningsskyldighet när avflyttning sker. Nya medlemmar i t.ex. HSB väntar på en bostad och bör då komma i fråga. Det är inga märkvärdigheter, och jag tror att det finns både kommunalfolk och folk inom bostadskooperationen som helt delar den uppfattningen. Rolf Dahlberg kom i sitt senaste inlägg fram till att väljarna 1976 och 1979 hade varit fega och saknat kurage. Det är alltså inte mitt konstaterande, utan ett konstaterande av moderaternas främste företrädare i civilutskottet. Jag har däremot sagt att det är mindre välbetänkt av det svenska folket att rösta fram en borgerlig regering. Nu ser vi resultatet. Huvudparten av de svenska medborgare som är beroende av en gynnsam statlig och kommunal bostadspolitik får nu vara med och betala. Regeringens och utskottsmajoritetens förslag innebär nämligen en social nedrustning. Jag vill att Rolf Dahlberg skall lägga på minnet att vi från socialdemokratiskt håll befarar att det är fråga om att överge de övergripande bostadspolitiska målen i ett längre perspektiv. I det kortare perspektivet befarar vi dessutom att det är fråga om ett bostadssocialt sammanbrott. Jag tror att de väljare som röstade fram de borgerliga regeringarna 1976 och 1979 nu inser verkningarna av en borgerlig bostadspolitik.
Fru talman! För att börja med Oskar Lindkvists replik och bostadsrättspriserna vill jag säga att ingen kan förneka att det finns platser där priserna har stigit. Men en framstående företrädare för HSB, den organisation som har de i särklass flesta bostadsrätterna, säger den 8 februari i år i Expressen att det inte är några överpriser på bostadsrätter. Vilka människor är det då som har råd att köpa bostadsrätter? frågar man honom. Han svarar att HSB-medlemmarna motsvarar ungefär ett tvärsnitt av befolkningen. De flesta är alldeles vanliga löntagare utan märkvärdigt höga inkomster. Det säger alltså en företrädare för HSB:s riksorganisation, och han bör ju veta vad han talar om, eftersom han arbetar med dessa frågor. Beträffande frågan om väljarnas kurage kan inte Oskar Lindkvist förneka vad han sade i sitt inlägg — det kommer att stå i protokollet — nämligen det så oerhört avslöjande uttalandet att det var hans förhoppning att väljarna nu skulle visa kurage och fördöma den borgerliga politiken. Innebörden i det uttalandet är precis den jag sade, nämligen att väljarna vid de två senaste valen inte har haft kurage, utan varit fega. Men det är inte i de termerna vi skall tala om väljarna. Till Lars Henrikson vill jag säga att vi nu är i stort sett överens. Lars Henrikson anför bara att man är tveksam till om detta är rätta tidpunkten. Det gäller emellertid att få tillbaka utlånade pengar för att åter kunna sätta in dem i nyproduktionen. Därför var det kanske hög tid att lägga om systemet på denna punkt. Vi har ju en begränsad penningmängd att hantera. Riksbanksfullmäktiges bedömning var nog den riktiga.
Fru talman! Jag upprepar att jag hoppas att väljarna har kurage att i nästa val rösta bort moderaterna ur regeringen. Jag har därmed inte sagt att väljarna är fega eller har saknat kurage. Jag tror att de flesta drar den slutsatsen att det var mindre välbetänkt att stödja regeringen i tron att den skulle fortsätta att driva en social bostadspolitik. Rolf Dahlberg sade att det finns platser där priserna på bostadsrätter har stigit. Jag skulle vilja säga att det finns platser där priserna på bostadsrätter harstigit väldigt mycket, så att bostadsrätter blivit en ganska exklusiv vara för folk i goda ekonomiska omständigheter. Så plockade Rolf Dahlberg ur armen ett kort och påstod att en mycket framträdande företrädare för HSB har sagt att det inte är fråga om några överpriser på bostadsrätter. Jag vet nu inte vilken bedömning denne framstående HSB:ares resonemang bygger på. men en sak kan jag berätta för Rolf Dahlberg. Två eller tre dagar efter det att denna intervju var införd i tidningen förekom någon form av rättelse från sagde framträdande HSB:are beträffande just dessa frågor. Om det nu skulle inträffa att Rolf Dahlberg följer tidningarna mer än enstaka dagar, finns det alltså ett slags tillrättaläggande som är värt att observera. Jagtror att de allra flesta som kan något litet om bostadsrätter och framför allt om kooperativa bostadsrätter vet vilka enorma ansträngningar som bostadskooperationen gör för att hålla kostnaderna nere i initialskedet. Man jobbar, sliter, projekterar och gör ständiga insatser för att sänka produktionskostnaderna och göra bostadsrätterna överkomliga för allt flera. Det kan då inte i slutändan vara ett bostadskooperativt intresse att enskilda människor plockar hem jättevinster på den insats som gjorts av den samlade bostadskooperationen. Det är klokt att inte läsa ut för mycket av enstaka framträdanden och uttalanden, i synnerhet som de uppenbarligen har korrigerats någon tid efteråt.
Fru talman! Jag måste till Rolf Dahlberg säga att hans slutsats att vi nu i stort sett, som orden föll, skulle vara överens ändå måste bygga på en missuppfattning eller också på en illvillig uttolkning av vad jag har sagt. Vad jag har anfört överensstämmer exakt med vad som finns att läsa i utskottets betänkande på s. 21, där utskottsmajoriteten uttalar: ”Det finns enligt utskottets mening inte anledning för riksdagen att nu göra några bedömningar i dessa frågor från bostadspolitiska utgångspunkter.” Jag måste säga till Rolf Dahlberg att detta är ett fantastiskt yttrande från civilutskottets majoritet. Civilutskottet har som en av sina främsta uppgifter att verka för en bostadspolitik, som har ett socialt innehåll. Men här säger majoriteten att det inför en ytterligare kostnadshöjning av den typ som finns illustrerad i utskottsbetänkandet inte finns anledning för utskottet att ha några synpunkter — och naturligtvis då inte heller för riksdagen. De socialdemokratiska reservanternas mening finns på s. 62. och jag vill citera även detta för klarhetens skull: ”För det första kan enligt utskottets mening starkt sättas i fråga om tillbörlig hänsyn tagits till bostadsmarknadens förhållanden.

Det torde också herr Dahlberg, både här i kammaren och i sin egen lilla kammare, vara helt klar över.
Fru talman! Ibland har man tur. Jag har faktiskt med mig den rättelse som kom i tidningen två dagar efter intervjun. Och vad säger då denne HSB-direktör? Jo, han säger: ”I fredagens Expressen har jag i en intervju bl.a. uttalat att jag personligen inte tror på priskontroll av bostäder och att bostadsrätter — även i centrala Stockholm — är billigare än småhus. Mina intervjusvar är korrekt återgivna. I rubrik och ingress tillskrivs jag emellertid meningsyttringen "Ta ut så mycket det går för bostadsrätter”. Detta har jag inte yttrat ———.” Jag undvek, fru talman, att citera just rubriken, men det andra som jag återgav är alltså korrekt. Man måste ju då hålla med om det jag sade tidigare, nämligen att här finns en företrädare för HSB som sysslar med dessa frågor dagligdags och som har uttalat sig på det sätt som jag redogjorde för. Vi måste väl lita på sådana personer. Lars Henrikson ilsknade till helt plötsligt, när jag sade att jag tyckte mig ha funnit att det föreligger en gemensam uppfattning om att någonting ändå borde göras, så att det utlånade bostadskapitalet återkommer och kan sättas in i nyproduktion. Men det var tydligen fel. Då har vi olika uppfattningar även där. I ett tidigare inlägg sade Lars Henrikson att tidpunkten var felaktigt vald, men det är då tydligt att vi bedömer det som en riktig åtgärd att införa nya amorteringsregler, medan socialdemokraterna anser att det var felaktigt. Men då skall ni också tala om för oss: Var skall man få fram de pengar som behövs för nyproduktionen. om man binder kvar kapitalet för länge i de gamla husen?

Fru talman! I en motion har jag lagt fram förslag som rör tomträttslånen och markförvärvslånen. I fråga om tomträttslånen var förslaget att riksdagen skulle begära överväganden och förslag om kapitalkostnaderna för dessa lån, så att den frågan kunde bedömas parallellt med de förslag som väntas till sommaren om avgäldssystemet — förslag från tomträttskommittén. Utskottet avstyrker enhälligt det motionsyrkandet. Ändå är jag fullt nöjd. Avstyrkandet motiveras nämligen med att utskottet fått veta att man redan i tomträttsutredningen numera tänker göra just det jag föreslagit. Redan det faktum att utskottet fått den uppgiften och refererat den innebär rimligen att tomrättsutredningen nu inte kan backa ut från den avsikten. Jag får därför bara tacka för att motionens syfte i sak tillgodosetts redan innan den hann behandlas i utskottet. När det gäller markförvärvslånen är jag inte lika nöjd. Jag hade yrkat att riksdagen skulle begära förslag om förlängda amorteringstider för markförvärvslånen — den uppläggningen valdes för att göra det lättare att få ett resultat i huvudfrågan och inte inveckla utskottet och riksdagen i exercis om amorteringstiden skulle vara exakt si eller så lång. Nu visar det sig emellertid att utskottsmajoriteten ställt sig kallsinnig och att utskottets socialdemokrater blivit ensamma om att gå på förlängningslinjen. Utskottsmajoriteten har i detta fall haft tydliga argumenteringssvårigheter. Den redovisar som skäl att avstyrka motionen bara att den ”ansluter sig till bostadsministerns bedömning att ytterligare överväganden om amorteringstiderna bör anstå i avvaktan på resultatet av pågående kartläggning av markvillkorets effekter”. Fritt översatt till vanlig svenska betyder detta att man inte skall bry sig om problemet. Det avgörande är tydligen att om det står si eller så i propositionen, skall det förslaget till varje pris voteras igenom. Det är naturligtvis enkelt att skjuta frågan ifrån sig och hänvisa till någonting som någon gång i framtiden kommer att göras på detta område. Ingen har ens brytt sig om att förklara vad en undersökning av markvillkorets effekter kan ha för samband med kommunernas kapitalkostnader vid ett visst fastighetsköp. Fru talman! Jag vill gärna ta ett par minuter i anspråk för att erinra om hur denna fråga tidigare har behandlats. Lånetiden var från början tio år, och amorteringsfrihet kunde medges för de två första åren av tioårsperioden. Ett förslag om förlängning av tiden avvisades med hänvisning till förslag med anledning av byggkonkurrensutredningens betänkande. Sedan kom år 1975 förslaget att amorteringstiden skulle minskas till sju år. och motivet var markvillkoret. Civilutskottet godtog detta, men friskrev sig i motiveringen för det moraliska ansvaret. Utskottet påpekade nämligen att tidsperspektivet för de kommunala förvärven förkortats endast i den meningen att markreserven kunde minskas genom markvillkoret. Påpekandet gäller självfallet att tidsperspektivet inte påverkas i det konkreta fallet. Den som har någon kontakt med den kommunala verkligheten vet att man där ofta ställs inför konkreta situationer av denna typ: Skall vi begära förköp av den eller den fastigheten, eller skall vi diskutera köpet med säljaren? I den här situationen kalkylerar givetvis varje kommunalman på köpet. Han ser då ibland tidsperspektivet så många år fram i tiden att kommunen måste amortera alltför mycket innan den kan bygga eller bygga om. Amorteringsvillkoren motverkar på detta sätt bostadspolitiskt riktiga ingripanden. Fru talman! Vi har här fått ännu ett exempel på att moderaternas aversion mot förköp och frivilliga kommunala köp nu har fått fotfäste i det man förr kallade mittenpartierna. Uttrycket mittenpartierna hör vi nu för tiden mer och mer sällan. Vi kanske i stället skall säga att det är de förenade markägarpartierna som slår vakt om alla möjligheter att hindra en effektiv kommunal markpolitik. Bostadsministern står sedan i olika sammanhang glatt upp och säger, gång på gång, att det är kommunerna som har ansvaret för bostadsbyggandet. Skyll för all del inte på mig om det går snett, säger hon. Det har jag hört upprepade gånger. Fru talman! Jag vill inte ge intrycket att bostadspolitiken står och faller med markförvärvslånen — så enkelt är det nu inte. Markförvärvslånen är dock ett utmärkt exempel på regeringens ”skyll-på-kommunerna-attityd”. Jag vill uppmana regeringen: Skyll gärna det mesta på kommunerna — den dag de får de rätta förutsättningarna och de inte utnyttjar dem! Man har, kan jag säga, varit lyhörd för det principiella argumentet att det kan ta tid innan ett visst markköp leder till åtgärder och definitiv finansiering. Man har i stället sett problemet på ett annat sätt när det gäller mark inom fritidssektorn, Här har vi sedan förra året fått förbättringar just i det avseendet. Man kan få amorteringstider på ända upp till 20 år. Men bostadspolitiken för vardagen är kanske inte lika engagerande som fritidens glädjeämnen även när det gäller markförvärv och markförvärvslån. Jag tycker mig förstå av Kjell Mattssons tidigare inlägg i debatten att hani princip var med på mitt resonemang men ansåg att det knappast var någon idé att bråka om bostäderna eftersom det i alla fall finns så litet pengar att låna ut. Översatt på nytt till svenska betyder det, att ransonerade varor kan vara hur dåliga som helst — man behöver knappast ens bry sig om ifall man får vad man begär. Tvärtom, fru talman, tycker jag, att man skulle passa på att anpassa lånevillkoren till konsumenterna, i det här fallet kommunerna, när vi av helt andra skäl ligger på en låg utlåningsnivå. Det jag nu har sagt leder fram till ett yrkande om bifall till reservation 18 till civilutskottets betänkande nr 22. Fru talman! Den ofta skämtsamt framförda tesen att marken är grunden för allt bostadsbyggande tycker jag inte kan upprepas för ofta. Jag vill också passa på att göra en kommentar till budgetpropositionen och utskottsbetänkandet i övrigt. Det gäller det ämne som jag tidigare hållit fram under flera års riksdagsdebatter. nämligen spekulation i mark och ytterst i mark som bebyggs med småhus eller andra typer av kapitalgivande bostäder. Utskottet har enhälligt godtagit bostadsministerns i sig logiska resonemang att det blir lättare för kommunerna att reagera om effekten i det enskilda fallet inte får karaktären avs.k. stupstock. Jag håller gärna med så långt. Det finns emellertid anledning att peka på en oklarhet. Det kan ibland vara så att kommunen inte vill att en köpare skall få överta bostadslånen ens på de i propositionen föreslagna villkoren. Kommunen kan anse att skall den här affären bli av till ett spekulationspris så får köparen helt hämta pengarna från någon annan än samhället. Det har inte, som jag ser det. gjorts klart av vare sig regeringen eller utskottet vad som skall hända om kommunen i sitt yttrande säger att köparen inte alls får överta lånen på regeringens nu föreslagna villkor. Jag har för min del utgått från att i sådant fall länsbostadsnämnden bara har att följa det kommunala yttrandet. Jag ser att bostadsministern nu lämnat kammaren. Det finns naturligtvis möj för henne att vid senare tillfälle klart deklarera sin ståndpunkt i den här frågan. T. v. anser jag att den uppfattning jag nu fört till torgs är helt obestridd. Fru talman! Jag har tidigare yrkat bifall till reservation 18 till betänkande 22. Jag vill gärna avsluta det här inlägget med att yrka bifall till samtliga reservationer som fogats till betänkandena 22 och 23.

Fru talman! Redan i arbetarrörelsens efterkrigsprogram framfördes krav på ett samhälleligt markägande som en av förutsättningarna för en socialt inriktad bostadspolitik. Förväntningarna på 1947 års byggnadslagstiftning var i detta avseende stora, men tyvärr blev de inte infriade. Efter hand har samhället ökat sitt ansvar och vidgat sina befogenheter, men de förändringar som skett har inte löst frågan om kommunernas möjligheter att föra en aktiv markpolitik och därmed driva tillbaka privatbyggmästare, byggnadsmaterialproduktionens monopolföretag och affärsbankerna. Privata byggoch finansintressen har utan större hinder kunnat engagera sig i exploateringsoch planeringsområden i allians med byggoch finansintressen och inte sälian med hjälp av statliga lån. Från vänsterpartiet kommunisternas sida anser vi att enskilda ekonomiska vinstintressen måste brytas, och det gäller då i hög grad frågan om marken. Med andra ord: markspekulation och profitintressen måste vika till förmån för en socialt inriktad markoch bostadspolitik. Därför vänder vi oss bestämt mot att regeringen nu, med hänvisning till det statsfinansiella läget, föreslår en minskning av ramen för lån till kommunala markförvärv från 210 till 100 milj.kr. Kommunerna, vilkas uppgifter för olika former av social service ständigt växer, har en hårt pressad ekonomi. Redan i dagsläget tvingas kommunerna avstå från behövliga markköp av finansiella skäl. Det är ett förhållande som i sin tur leder till sämre förutsättningar för en socialt inriktad bostadspolitik. Vi återkommer därför i motion 332 ånyo till förslaget om att markförvärvslånen skall göras gynnsammare genom en femårig amorteringsfrihet och en tioårig amorteringstid därefter. Även bostadsstyrelsen anser nu liksom tidigare att amorteringstiden behöver avsevärt förlängas och betalningsramen vidgas. Det är helt enkelt nödvändigt om kommunerna skall kunna fullfölja intentionerna bakom markvillkoret. Eftersom den i vår motion föreslagna förbättringen av villkoren skulle medföra en ökad efterfrågan på lånemedel föreslår vi i konsekvens härmed att beslutsramen höjs till 300 milj.kr. och att ramen bör få tas i anspråk för beslut om lån till mark för turism och rekreation med 50 milj.kr. Det sistnämnda innebär att möjligheterna ökar att motverka den tilltagande spekulationen i fritidsmark bl.a. i fjällkommunerna. I nära samband med frågan om samhällets markägande ligger frågan om tomträttsinstitutets möjligheter, som vpk aktualiserat i motion 401. Kommunerna måste förhindras att göra sig av med kollektivt ägd mark, samtidigt som de ges ökade möjligheter att förvärva mark och tillämpa tomträtt vid alla markupplåtelser. Klara ekonomiska och praktiska fördelar följer med detta, samtidigt som planeringen och miljöintresset bättre kan beaktas. Den år 1976 tillsatta tomträttskommittén har ännu inte lämnat något förslag. Kommittén kommer av allt att döma att inskränka sitt arbete till reglerna för omprövning av tomträttsavgäld samt avgäldsperiodens längd och uppsägning. Det är naturligtvis viktigt att dessa problem kartläggs och att förslag till förbättringar läggs fram — det är vi på det klara med — men vi menar att det är ännu viktigare att ta itu med de problem som försvårar en tillämpning och utökning av tomträtten. De statliga tomträttslånen bör enligt vpk:s mening förändras och förbättras enligt följande: 4. Subventioner av räntan på tomträttslån bör ligga på samma nivå som gäller för statliga bostadslån. 5. Snabbare utbetalning av tomträttslånen bör genomföras, så att den närmare ansluter till tidpunkten för kommunernas kostnader för markexploateringen. Vi anser att dessa krav måste tillgodoses om tomträttens alla fördelar på ett riktigt sätt skall kunna tillvaratas. Det är alltså fråga om att kommunernas medel måste förstärkas för att de i hela samhällets intresse skall kunna främja en socialt inriktad bostadsoch markpolitik. Fru talman! Jag övergår nu till att något kommentera vpk:s förslag i motionerna 331 och 403 om underhållslån och hyresförlustlån. Vad gäller de förstnämnda — underhållslånen — framgår av civilutskottets betänkande att hyresnivån kunnat sänkas med drygt 7 kr. per m? bostadsyta. Det är alltså en bekräftelse på resultatet av underhållslånen. Omvänt betyder det att ett borttagande av underhållslånen i enlighet med budgetpropositionens förslag tvingar många bostadsföretag till hyreshöjningar på mellan 50 och 100 kr. per månad. Samtidigt måste man ta i beaktande att dessa bostadsföretag skall börja betala amorteringar och ränta på de lån som tagits 1979 och 1980 i syfte att klara av underhållet. Vpk har därför föreslagit att de s.k. underhållslånen skall bibehållas även för åren 1981 och 1982. Bostadsminister Birgit Friggebo gjorde nyss gällande att vpk inte tar något ansvar, att vi bara kommer med förslag som innebär utgifter som det inte finns någon täckning för. För den som vill närmare studera saken finns det i själva verket en fullständig redogörelse för hur vi har täckning för våra förslag. Men om man gör om våra förslag som avser en längre tid —t.ex. de fall där vi föreslagit ett genomförande på en tioårsperiod — så att de skall finansieras samma år innebär det naturligtvis orimligt stora kostnader. Vi har ett ansvar främst för hyresgästernas finanser och även för alla bostadsbehövandes finanser. Men då skall vi komma ihåg att vi lever i en tid då den ekonomiska situationen är ytterst pressad för de människor som det här är fråga om. Konsekvenserna blir i stort sett desamma av underhållslånen som av en avveckling av hyresförlustlånen som regeringen föreslagit. Det innebär att lånen avvecklas i och med 1980 års utgång. Men det finns alltjämt — och man har härifrån talarstolen gett exempel på det — ett betydande antal outhyrda lägenheter. Alternativet till att klara det här med lån är att dagens och morgondagens hyresgäster får ta kostnaderna för outhyrda lägenheter. Det drabbar då sådana hyresgäster, bostadsföretag och kommuner som redan har stora svårigheter. Problemet med outhyrda lägenheter kvarstår för många kommuner som ofta råkat i oförutsebara svårigheter. Låt mig ta ett exempel: I Timrå kommun, där man nu planerar att lägga ned — eller strukturomvandla, som det så vackert heter — verksamheter och där man alltså kommer att förlora arbetsmöjligheter för några hundra människor, har man redan satt i gång med bostadsbyggnadsprojekt som gäller ett stort antal lägenheter med förväntningar om att hyresgäster skall finnas. Vad inträffar nu när arbetsmarknaden snabbt och på ett dramatiskt sätt försämras? Självfallet blir det mycket svårt för kommunen att klara den situationen. Det är för att lösa dessa problem som man infört lånen. Bostadsministern säger här — och har även anfört det i budgetpropositionen -— att dessa svårigheter på kort sikt kan få sin lösning genom att boendemiljön förbättras och genom att man uttalar fromma förhoppningar om ökade skatteutjämningsbidrag. Men vi ifrågasätter verkligen om det är realistiskt. Bostadsministern talade nyss om att vpk inte beaktar verkligheten. Men verkligheten är ju just den som jag nyss har försökt att beskriva i t.ex. fallet med en enskild kommun. De statsfinansiella problemen är naturligtvis en verklighet som regeringen har att brottas med. Man upplever dem som stora problem. Men vad jag vill betona är de besvärliga finansiella problem som många familjer i dag har när det gäller att klara hyreskostnader och andra kostnader som sammanhänger med kravet på att man skall kunna leva. Därför föreslår också vårt parti att hyresförlustlånen skall bibehållas och att de allmännyttiga bostadsföretagen skall få fortsätta att disponera dessa lån för de hyresförluster som uppkommer efter 1980. Regeringens förslag om att man skall upphöra med de här lånen — både hyresförlustoch underhållslånen — har skapat verkligt stor oro bland hyresgäster och bostadsföretag. Nyligen. bara för några dagar sedan, avhöll de allmännyttiga bostadsföretagen i SABO:s regi ett krismöte. Därvid påpekades bl.a. att de från statsmakterna signalerade besluten om upphörande av såväl underhållslån som stöd till outhyrda lägenheter är ägnade att höja hyrorna. Detta sker f. ö. samtidigt som riksbanken med regeringens goda minne aviserar avkortade amorteringstider för bottenlån. Man skall också komplettera bilden med de höjda oljepriserna och den allmänt stigande prisnivån, som förstärker tendenserna också när det gäller höjningen av bostadskostnaderna. Man måste alltså räkna med att alla dessa ökade kostnader knappast kan medverka till ett ökat bostadsbyggande. Jag nämnde Timrå som exempel, men också för en rad andra platser gäller att de ständiga kostnadsökningarna vad avser boendet verkar återhållande på byggnadsaktiviteten. Tendenserna till växande överkostnader för byggandet i de mindre orterna ute i landet - ett förhållande som bl.a. har påtalats av Nils-Olof Gustafsson i motion 1007 och som också jag vill stryka under — kommer att ytterligare förstärkas. Och hur kommer det att gå för de kommuner ute i mer perifera områden som brottas med dessa problem, som när de kalkylerar får kvadratmeterpriser på över 300 kr.? De kommer naturligtvis att tvingas ompröva sina planer, i varje fall på flerfamiljshus. Det drabbar då sysselsättningen och det drabbar de människor som alltjämt bor dåligt och önskar en ny bostad. Allt det här kan inte rimligen stå i samklang med de från regeringshåll ofta uttalade förhoppningarna om ett ökat bostadsbyggande. Fru talman! Jag vill med det sagda yrka bifall till vpk-motionerna 1979/80:331, 332, 401 och 403 och i övrigt instämma i det yrkande som framställts av Tore Claeson.

Fru talman! Riksdagen kommer om en stund att — i enighet mellan socialdemokrater, liberaler och övriga regeringspartier — avslå ett drygt halvdussin kommunistmotioner. Om sådana brukar man med rätta säga att de ofta innehåller kostnadskrävande överbud utan täckning i den ekonomiska verkligheten. Här har i dag talats om avklädning av vpk. Jag skall inte uppehålla kammaren med någon detaljerad genomgång av de kostnadskrävande saker vpk föreslagit i sina bostadspolitiska motioner, men jag vill ändå säga att det kan vara lämpligt att då och då ägna litet uppmärksamhet åt detaljer i kommunistiska förslag. Det är nämligen på det sättet som ihåligheten i den kommunistiska missnöjespolitiken särskilt tydligt kan demonstreras. Fru talman! I civilutskottets betänkande behandlas en motion med ett krav som på några korta rader säger allt om vpk:s sätt att utforma sin politik. I motion 1553, undertecknad av Lars Werner och hela den övriga partiledningen i vpk, finns ett slags aktionsprogram i sju punkter som sägs vara ett ”första steg på vägen” mot en ny och bättre bostadspolitik. I en punkt står det att man vill att ”prissänkningar på olja för bostadsuppvärmning genomförs”. Vi skall ha klart för oss att vi inte annat än i undantagsfall kan prisreglera oss till ett lägre oljepris. Under 1979 med dess oro på den s.k. spotmarknaden kunde regeringen genom prisregleringar spara ett par miljarder åt folkhushållet, bl.a. åt hyresgästerna. Att oljebolag och en del oppositionspolitiker skrek i högan sky fick man stå ut med. Men på det hela taget är det så att priset på den olja vi värmer våra bostäder med bestäms på världsmarknaden, och det bestäms i dominerande och ökande utsträckning av oljeproducentkartellen OPEC. Inte ens sambandet mellan OPEC-ländernas prishöjningar och våra bostadskostnader kan vpk erkänna som ett faktum. I en annan motion, som har nära samband med den punkt i motion 1553 jag tagit upp, nämligen motion 566, betecknas OPEC-ländernas storvinster som något ”som västvärldens nyhetsbyråer stundom försöker förespegla oss”. I den motionen ses oljekostnaderna som ett resultat av två saker —oljebolagens vinster och de skatter som Sveriges riksdag fattar beslut om. Oavsett hur vi organiserar vår oljeimport kan vi inte i påtaglig utsträckning sänka hyrorna genom lägre importpriser på olja. Svenska bolag som Svenska Petroleum, OK och Nynäs köper också sin olja på en marknad, vars prisnivå bestäms av OPEC-länderna. Nej, den enda praktiska möjligheten att genomföra det som vpk föreslår i sin motion, det är just att inte beskatta oljan i samma utsträckning som vi gör nu. I riksdagen råder annars en bred enighet om att det är angeläget att oljan beskattas och beskattas högt, av energipolitiska skäl. Detta är ett nödvändigt och verksamt medel för att minska vårt oljeberoende. Den som —i likhet med kommunisterna — föreslår att vi skall sänka priset på eldningsolja i ka inbilla hyressänkande syfte, den personen gör ingenting annat än att fö människor att det är möjligt för oss att undvika de stigande oljeprisernas verkningar genom vad som i praktiken är subventioner av eldningsolja. För subventioner av eldningsolja är vad det handlar om, när man genom att dra medel från statsbudgeten, som annars skulle ha funnits där, vill få sänkta priser på eldningsoljemarknaden. Att det är denna subventionspolitik via otillräckliga skatter som vpk i själva verket förordar visas också av att detta parti så sent som i höstas motsatte sig en energiskattehöjning om ungefär 3 miljarder kronor. Det är förslag av den här arten — sådana som saknar varje kontakt med den ekonomiska och energipolitiska verkligheten — som gör att människor inte kan ta den kommunistiska politiken på allvar. Uppläggningen av vpk:s politik framstår med förödande tydlighet: hämningslösa överbud innan det kommunistiska systemet har genomförts och en helt annan politik — en politik som man inte talar så mycket om — i de fall då man lyckas införa sitt samhällssystem. Men vpk-förslaget om att subventionera eldningsoljan lades fram mitt under folkomröstningskampanjen om kärnkraften, mitt under en stor energipolitisk debatt, där kommunisterna hela tiden försökte framstå som anhängare av energisparande, ja, t.o.m. ett minskat oljeberoende, även om deras politik ju innebar motsatsen. Det är en vanlig uppfattning att vpk varit mera intresserat av kärnkraftsanhängarna än av själva kärnkraften. De som uppfattat vpk:s agerande i energipolitiken på detta vis har närmast sett kommunistpartiet som ett slags kärnkraftsmotståndets parasiter — några som deltagit för att gynna sina egna syften. Den motion jag här har pekat på — en motion som dess värre inte lyftes fram och spelade en stor roll i folkomröstningskampanjen — säger oss att vi nog skall se på vpk:s energipolitik med samma kritiska blick som vi brukar betrakta andra överbud från kommunisterna med. Ett parti som — till råga på allt mitt under folkomröstningskampanjen — har fräckheten att lägga fram ett förslag om skattesubventioner på eldningsolja. det partiet förtjänar inte att tas på allvar i någon energipolitisk debatt. och inte heller i någon annan debatt, t.ex. den vi haft här i dag om hur vi skall kunna begränsa bostadskostnaderna.

Herr talman! Jag skall försöka fortsätta där jag slutade efter min hostattack förut. Men jag skulle först till Kerstin Ekman vilja säga att hennes anförande var det mest ovederhäftiga och fräcka inlägg jag har hört på länge här i kammaren. Jag skall avsluta den här debatten genom att tala litet om kollektivhus. Under en lång rad av år har privatiseringen i boendet ökat. Det är ett märkligt förhållande, eftersom samhällsutvecklingen i övrigt samtidigt gått i direkt motsatt riktning. Familjestrukturen har ändrats, kvinnornas förvärvsbenägenhet har ökat starkt — så starkt att över 70 20 av kvinnorna med småbarn nu förvärvsarbetar. Samtidigt med denna privatisering av bostaden har miljön kring bostäderna utarmats, och det finns inte några människor kvar i bostadsområdenas gemensamma miljöer. Privatiseringen har haft ett starkt stöd i reklam och marknadsföring, och det finns stora ekonomiska intressen bakom detta. Privatiseringen gör inte bara människor till beroende konsumenter, utan den får också en rad andra följder: Barn växer upp i små hushåll, ofta utan syskon och utan andra vuxna att ha som kontakt och förebild än sina egna föräldrar och de personer de möter i dagis och skolan. De får inga fungerande modeller för samarbete över familjegränser och för hur människor umgås och löser konflikter i vardagslivet. Gamla människor har inte möjlighet att få stöd och hjälp med enkla vardagsproblem av sina grannar, utan blir i stället beroende av hjälp från kommunen långt innan de skulle behöva ha det. Många familjer, främst barnfamiljer, måste ägna mycket tid åt att klara av det dagliga hushållsarbetet och andra vardagsproblem. I utredningen Kvinnors arbete av jämställdhetskommittén visas hur mycket förvärvsarbetande kvinnor arbetar i hemmet. I familjer där båda heltidsarbetar arbetar kvinnorna 20 timmar eller mer i hushållet, och ju fler barn, desto mer arbete lägger som regel kvinnan ner på hemmet. Det finns också exempel på familjer där båda heltidsarbetar och där kvinnor arbetar 40 timmar eller mer i hushållet. I denna undersökning redovisas också att männen tar mycket liten del i hushållsarbetet. Bostaden och bostadsområdets utformning betyder väldigt mycket för kvinnors liv och valmöjligheter. Men den miljö vi har i dag är inte byggd för att underlätta gemenskap och gemensamt ansvarstagande. Vi behöver förändra vår närmiljö. Det behövs nya livsformer och man behöver bryta med det traditionella livsmönstret och den allt starkare privatiseringen av vardagslivet. Samhällets konstruktion har i stort sett varit opåverkad av kvinnor. Samhällsbyggarna har byggt på ett produktionsperspektiv och bortsett från reproduktionen. Man talar, när man diskuterar bostadspolitik, om antal lägenheter, om trångboddhet och om ökad materiell standard och service, men man talar inte mycket om kontakt och sociala funktioner i boendet. Det Privatiseringen i boendet förstärks också av att hushållen har blivit allt mindre. De flesta hushåll består bara av en eller två personer. Det är fortfarande så att över hälften av alla människor tillbringar huvuddelen av sin tid i bostadsområdet eller i dess närhet. Det är förstås ofta barn, ungdomar, arbetslösa människor, deltidsarbetande och pensionärer. Men för dem finns det inga alternativ — det finns bara en dominerande boendeform i dag, och det är den privata bostaden utan gemensamma utrymmen. Det är viktigt att samhället satsar på ett brett experimentbyggande. Experimentbyggandet av nya former av bostäder med både privata och gemensamma utrymmen måste genomföras i varje kommun. Utan förebilder i verkligheten och utan exempel och alternativ har människorna många gånger svårt att diskutera och kräva något annat än det som bostadsmarknaden i dag kan erbjuda dem. En undersökning i Stockholms stad visar att inte mindre än 9 9 av befolkningen skulle vilja bo på ett annorlunda sätt, kollektivt. För att olika kollektiva boendeformer skall kunna byggas upp och fungera behövs förändringar i finansieringsvillkor och i lagstiftning, så att bl.a. boendeinflytandet och rätten till de gemensamma lokalerna säkras. En satsning på ett omfattande kollektivhusbyggande — som måste komma förr eller senare, med den ändrade samhällsstruktur som vi har — skulle ha många fördelar. Det kan medverka till att bryta anonymiteten i boendet och öka gemenskapen. Kollektiva boendeformer bidrar också till att minska slöseriet med energi och andra resurser genom att lokaler och utrustning utnyttjas bättre. Kollektiva boendeformer gör det möjligt för gamla och handikappade att få hjälp och stöd där de bor och främjar på så sätt en integrering. Kollektiva boendeformer gör också att människor kan samverka kring hushållsarbetet och på så sätt minska belastningen. särskilt på kvinnorna. Antalet småhushåll och pensionärshushåll beräknas öka från 1.7 miljoner 1970 till 2,2 miljoner 1985. De senaste årens småhussatsning är inte något alternativ för småhushållen eller för de äldre. Allt fler människor uppnår i dag en hög ålder. På läkarstämman i december 1979 om äldrevården konstaterades att bara 5 20 av de människor som är över 65 år har åldersdemens. Det är en förvånande låg siffra, och den ställer också krav på kommunerna och landstingen att planera för bostäder som passar för de äldre. Jag sade tidigare att de äldre ofta känner sig ensamma och isolerade och upplever brist på gemenskap. För de äldre skulle just satsningen på gemensamhetsboende i olika former få stor betydelse. Flergenerationsboende är i alla aspekter bra för alla människor. I vpk-motionen 1881 säger vi att ålderssegregeringen i boendet måste brytas och att kollektiva bostadslösningar som rymmer alla åldrar bör stödjas. Vpk anser inte att institutionsvården av friska äldre skall öka. Lösningen på lång sikt måste i stället vara en minskad ålderssegregering i alla bostadsområden och kollektiva bostadslösningar, som underlättar för människor i de högre åldrarna att kunna bo kvar i sitt eget hem så länge detär Nr 121 möjligt. Onsdagen den Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till motionerna 402, 1881 och 16 april 1980
Herr talman! Jag skall inte initiera någon ny debatt, inte heller kommentera något av det som Kerstin Ekman sade beträffande bl.a. energipolitiken. I sin iver att komma åt kommunisterna och att söka profilera sig, på ett sätt som det i sig är väl förståeligt att man inom folkpartiet tycker sig behöva, har emellertid Kerstin Ekman råkat ut för det misstaget att hon försökt bevisa mer än vad det finns täckning för. Hon ville göra gällande att vi under folkomröstningskampanjen hade fört in ett visst resonemang beträffande oljepriserna. Eftersom det bara gäller några rader skall jag citera det uttalande som det är fråga om och som jag fällde i en interpellationsdebatt med bostadsministern. Jag framhöll därvid följande: ”Beträffande oljediskussionen säger Birgit Friggebo: Kom då med något förslag! Jag skall ge bostadsministern och regeringen ett förslag: Subventionera priset på den olja som går till bostadsuppvärmning! Då når man nämligen den effekt som är viktigast att nå, om man vill medverka till att pressa ned boendekostnaderna.” Den diskussion som det då gällde avsåg på vilket sätt man skulle få stopp för hyreshöjningar och pressa ned bostadskostnaderna, herr talman.
Herr talman! Jag vill bara först svara Inga Lantz, som inledningsvis sade något till mig. Jag tycker inte att det är oförskämt och ovederhäftigt att man först lyfter fram ett avsnitt ur en vpk-motion och sedan ställer det mot det som samma parti sade i sin agitation under en folkomröstningskampanj — för att bevisa att partiet sade olika saker i dessa två skilda sammanhang.
Herr talman! Försök, snälla Kerstin Ekman, höra på vad jag säger! Detta har vi inte tagit upp i en folkomröstningskampanj utan i en interpellationsdebatt här i riksdagen om bostadsfrågor.

Herr talman! Folkrörelserna har av tradition en central betydelse i det svenska folkstyret. Genom sin breda folkliga förankring utgör de hörnpelarna i vår demokrati. Folkrörelserna växte fram i en bred folklig protest mot det gamla privilegiesamhället. Genom att samlas i självständiga organisatio ner kunde de många människorna göra sig hörda och arbeta för sina ideal. Inom folkrörelserna utvecklades de demokratiska arbetsformerna och lades grunden för samhällets demokratisering. Jag tar tillfället i akt att knyta an till dessa historiska fakta, när vi i dag en stund skall diskutera samlingslokalsstödet med anledning av civilutskottets betänkande nr 24. Redan tidigt insåg våra folkrörelsepionjärer det nödvändiga i att ha egna lokaler för att kunna driva fram sina idéer och verka för en bred, fokligt anknuten föreningsverksamhet. Nykterhetsrörelsen, som nyligen kunde fira sitt hundraårsjubileum — det skedde 1979 i Göteborg — , blev även pionjär när det gäller det profana samlingslokalsägandet. Redan 1881 stod det första ordenshuset färdigbyggt för sitt ändamål, en lokal som mycket snabbt fick efterföljare i städer och brukssamhällen runt om i landet. Samlingslokalerna blev öppna lokaler för olika samhällsintressen under de kommande årtiondenas pionjärarbete. Efter något årtionde byggde så Folkets hus-rörelsen sina lokaler, och det hela kompletterades så småningom av Bygdegårdarnas riksorganisation. Många av dessa lokaler är nu aktuella för upprustningsbidrag för att i sin nya form möta 1980 och 1990-talen. Sedan folkrörelsernas framväxt har det svenska samhället genomgått en betydande omvandling, som folkrörelserna i hög grad medverkat till och drivit fram, Samtidigt som samhället har omvandlats har också förutsättningarna för folkrörelsernas arbete förändrats i hög grad. Nya landvinningar har gjorts. Låt mig nämna t.ex. televisionens genombrott, den ökade levnadsstandarden och befolkningsomflyttningen. Dessutom har det folkligt anknutna kulturarbetet mötts av en hårdare och mer hänsynslös kommersialism. Under senare år har folkrörelsearbetet uppmärksammats i den allmänna debatten. Det initiativ som togs av den socialdemokratiska regeringen att tillsätta en folkrörelsedelegation under ledning av kommunministern och som fullföljts även under de borgerliga regeringarna har haft stor betydelse. Även här har samlingslokalsfrågan en central betydelse. Samlingslokalen spelar i dag en avgörande roll för folkrörelsearbetet. Folkrörelserna som fria och självständiga organisationer avgör helt naturligt vilka arbetsuppgifter de skall ha i framtiden. Samtidigt påverkas emellertid folkrörelsearbetet i hög grad av samhällsorganens beslut. Det är en nödvändighet att man successivt bygger ut samhällsstödet till folkrörelsernas verksamhet. Förutsättningarna för folkrörelsernas framtida arbete präglas i hög grad av tillgången på lämpliga allmänna samlingslokaler. Ing-Marie Hansson har i motion 329 aktualiserat samlingslokalsfrågorna när det gäller stödet till närlokaler i ett vidare perspektiv. Utskottet delar hennes synpunkt att det är önskvärt att dessa frågor även kan prövas hos den nyligen tillsatta samlingslokalsutredningen och att dess direktiv möjliggör detta. Låt mig notera att samlingslokalsutredningen äntligen har kommit i gång med sitt arbete. Jag hoppas att det kommer att präglas av stor skyndsamhet, för tyvärr synes regeringen och det ansvariga statsrådet ha råkat i någon form av ”handlingssvaghet” när det gäller medelstilldelningen för statens andel i kostnaden för upprustning, omoch nybyggnad av samlingslokaler, och det synes vara ett stort behov av att utredningen kommer med sitt betänkande. Jag skall inte upprepa innehållet i reservationen som är fogad till detta utskottsbetänkande utan hänvisar till dess argumentation, som talar sitt eget språk. Men låt mig få notera att samlingslokalsfrågorna i många år har kunnat lösas i stor enighet, både i utskott och i kammaren. När det gäller målsättningen råder i dag inte heller någon åsiktsskillnad, men det gör det tyvärr när det gäller medelstilldelningen. Socialdemokraterna tillstyrker att ytterligare 15 milj.kr. ställs till förfogande i bidrag — ett synnerligen blygsamt belopp men i detta sammanhang mycket värdefullt. Vi är ju väl medvetna om att de ärenden som är aktuella i bostadsstyrelsen, som under de närmaste åren önskar komma i gång med sin byggnation, tiofalt överskrider denna summa. Men en höjning med 15 miljoner skulle vi i dagsläget hälsa med stor tillfredsställelse. Jag trodde nog att vi skulle kunna nå enighet i utskottsarbetet, men den förhoppningen har inte kunnat infrias. Det finns f. n. en form av marschordning i det borgerliga transportkompaniet som i vissa lägen inte ger utrymme för en saklig bedömning. Men med den kännedom jag har om att framför allt många centerpartister och folkpartister har stark anknytning till folkrörelserna tycker jag att de borde ha förståelse för storleken av de idébärande folkrörelsernas problem och för den nödvändiga förutsättning som samlingslokalerna utgör för deras arbete. Därför är det av betydelse att dessa lokaler inte försämras. Jag hyser förhoppningen att några av dessa kommer att stödja den socialdemokratiska reservationen. Det finns ett väl dokumenterat behov av att höja anslagen till samlingslokalsbyggandet. Därför är det också så svårt att förstå utskottsmajoritetens ställningstagande. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen vid civilutskottets betänkande nr 24.